Herr talman! Frågan om en förlängning av hyresregleringslagen och lagens innehåll har varit föremål för många och långa diskussioner under senare år, inte minst i riksdagen. Vänsterpartiet kommunisterna har till den proposition vi nu behandlar föreslagit att hyresregleringens giltighetstid skall utsträckas med ett år utöver vad som föreslagits i propositionen, eller till den 1 oktober 1976. Vi anser att den alltjämt gällande lagen om hyresreglering för 360 000 lägenheter utgör en viss garanti mot okontrollerade hyreshöjningar och därför inte bör avvecklas redan till den 1 oktober 1975. På de orter där lagen gäller finns det största antalet privata hyreshus koncentrerade, och om de flesta av dessa orter kan sägas att många hushåll är trångbodda eller att människorna bor i dåliga bostäder, och många saknar en egen direktförhyrd bostad. I den meningen är det en betydande bristsituation, som ytterligare kan förvärras om hyresregleringen avvecklas så snabbt som föreslås i propositionen. Innan en avveckling av hyresregleringen sker måste betydande förbättringar införas i vad vi kallar allmänna hyreslagen då det gäller hyresprövningsreglerna. Om man vill förhindra en ytterligare kontorisering av centrala stadsområden måste också bestämmelserna om förbud mot att använda bostadslägenhet för annat ändamål inarbetas i hyreslagen. Hyrespriskontrollen måste vidmakthållas och förbättras, och utveck lingen mot en allt friare hyresmarknad måste stoppas. Erfarenheterna då det gäller de cirka 250 000 lägenheter i privatägda hus som undantogs från hyresregleringslagen för ett par år sedan har för de hyresgäster det gäller inte varit bra. Avvecklingen har som regel inneburit helt omotiverade hyreshöjningar, som varit betydligt större än för det hyresreglerade beståndet. Till detta har bidragit att man vid en jämförelse med vad man kallar jämförliga lägenheter i nyproduktionen funnit att hyrorna där varit väsentligt högre. Här har fastighetskapitalet i elva årgångar hyreshus, byggda under åren 1958—1968, utan några särskilda prestationer i form av omfattande reparationer eller andra insatser kunnat berika sig på hyresgästernas bekostnad. Hyreslagstiftningen behöver förändras och reformeras så att hyresgästerna — de som betalar vad det kostar att bo — får mer att säga till om och fastighetsägarna — som ofta gör stora vinster på att hyresgästerna måste ha någonstans att bo — får mindre bestämmanderätt. Invändningarna från vänsterpartiet kommunisternas sida mot innehållet i den nuvarande hyreslagstiftningen gäller bl.a. principerna för hyreskostnadernas fastställande och fastighetsägarnas möjligheter till hyreshöjningar för reparationsoch underhållsarbeten. Riktningsgivande vid fastställande av regler för hyresprissättningen måste vara att dessa skall utgöra en spärr mot sakligt omotiverade hyreshöjningar och att hyreshöjningar inte skall kunna genomföras med hänvisning till jämförliga lägenheter i nyproduktionen osv. De s.k. hyreshöjningsparagraferna, 48 § i allmänna hyreslagen och 3 och 3 a §§ i hyresregleringslagen, måste arbetas om och ges ett annat och bättre innehåll. Bruksvärderingsreglerna i allmänna hyreslagen, som de nu är utformade, utgör enligt vår mening ett sämre skydd för hyresgästerna mot omotiverade och oskäliga hyreshöjningar än den nuvarande hyresregleringslagen, trots de brister som finns i den. Bruksvärderingssystemet förutsätter nämligen ständiga hyreshöjningar och att hyresnivån systematiskt skruvas upp på ett sätt som inte kan godtas av hyresgästerna. De garantier mot omotiverade hyresstegringar i form av effektiva spärrar som, enligt vad regeringens talesmän uttalat i olika sammanhang, måste inarbetas i den nya hyreslagen har vi ännu inte sett presenterade. Vi har heller inte fått reda på när förslag till sådana förbättringar kan komma, och det är mot den bakgrunden vi från vänsterpartiet kommunisternas sida föreslår en förlängning av hyresregleringslagen med ett år utöver vad som föreslås i propositionen. I olika sammanhang har det från regeringens och de borgerliga partiernas sida talats om en friare bostadsmarknad, inte minst då hyresregleringen har diskuterats. Också vänsterpartiet kommunisterna är anhängare av en friare bostadsmarknad i den bemärkelsen att vi vill ha större frihet för den majoritet av boende vars intressen står i direkt motsättning till alla vinstoch spekulationsintressen. Vi vill ha en omfördelning av boendekostnaderna men inte mellan olika kategorier av hyresgäster eller mellan olika boendeformer. Vi vill göra slut på de kapitalistiska spekulationsoch profitintressena i hela produktionsprocessen, från marken till det färdiga huset. Vi vill angripa orsakerna till de höga hyrorna, inte verkningarna av en dålig bostadspolitik. Vi vill sänka hyrorna på kapitalets bekostnad och tillförsäkra alla människor rätten till en bra bostad till rimliga kostnader. Samhällets möjligheter till kontroll och framför allt påverkan av hyresnivån är en grundläggande beståndsdel i en hyresoch bostadspolitik med socialt innehåll. Det är detta som först måste säkras i allmänna hyreslagen innan en ytterligare avveckling av hyresregleringen får ske. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i civilutskottets betänkande nr 22.
Herr talman! Förslaget att förlänga hyresregleringen till hösten 1975 grundas endast på att man då vill ha möjlighet till en samlad bostadsoch hyrespolitisk bedömning. Civilutskottets majoritet har godkänt det resonemanget, och det har också herr Claeson gjort i sin reservation. Jag måste säga att jag uppfattar reservationen från herr Claeson i detta sammanhang som en allmän åsiktsmarkering, men en markering som jag tycker inte har med den begränsade sakfrågan i dag att göra. Om vi får de aviserade förslagen i höst har vi bättre möjlighet att diskutera saklig hyrespolitik och då också eventuellt en fortsatt hyresreglering. Inte ens med herr Claesons egna utgångspunkter, vilka jag naturligtvis har den största respekt för, går någonting förlorat under de närmaste fem sex månaderna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i civilutskottets betänkande.
Herr talman! Det förhållandet att man kan vänta med att uttala sig mera bestämt beträffande hyresregleringens vara eller inte vara i samband med en samlad bostadspolitisk bedömning gör ju inte själva sakfrågan nu mindre angelägen.

Vi bedömer det knappast som troligt att regeringen kommer att framlägga förslag i så god tid att riksdagen under innevarande år kan ta ställning och besluta om sådana förändringar. Det är från dessa utgångspunkter som vi har velat att man på en gång skall förlänga hyresregleringslagen på sätt som vi har föreslagit.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte svara på vilka förslag regeringen kommer att framlägga, men man får väl utgå ifrån att det blir förslag som gör det möjligt att på allvar diskutera sakfrågan och då åstadkomma en samlad bedömning. Jag kan hålla med herr Claeson om att det finns många allvarliga problem i sammanhanget, men jag avstår ändå från att diskutera dessa i dag.
Herr talman! Låt mig bara säga till fru Olsson i Hölö framför allt med anledning av hennes tidigare inlägg om förväntningarna på de utredningar som nu är klara och det förslag som kan komma från regeringens sida i höst då det gäller hela bostadspolitiken, att jag inte tror att man skall ha särskilt stora förväntningar. Inget av förslagen från de utredningar vilkas betänkanden nu föreligger innebär nämligen någon förändring i syfte att göra slut på de olika vinstoch spekulationsintressena på bostadsmarknaden eller att begränsa eller förhindra hyreshöjningar i framtiden. Tvärtom utgår man i allt väsentligt från marknadskrafternas fria spel och bostaden som en handelsvara trots alla sköna ord i betänkandena om bostaden som en social rättighet. Jag tror alltså inte att det kommer sådana förslag från regeringens sida som i grunden angriper de nuvarande förhållandena på bostadsmarknaden. Det gör det angeläget att ha den gardering som ändå hyresregleringslagen innebär för många hyresgäster.

Herr talman! Motionen 646 angående obligatorisk läkarundersökning av omyndigförklarade har fått en positiv behandling. Sålunda har samtliga de remissinstanser som fått motionen för yttrande gett en samstämmig syn på de frågor som har aktualiserats. I de olika remissyttrandena har man ansett att alla som är omyndigförklarade och som nu inte årligen undergår läkarundersökning bör få tillfälle att göra det. Man har på något håll ansett att social undersökning även bör förekomma. En syn som jag helt delar. Remissinstanserna har också bedömt frågan i dess helhet och man har ansett att en översyn av hithörande problem bör göras. Utskottet har i sitt betänkande framhållit detsamma. Man har sagt att hela frågekomplexet angående förmynderskap bör få en översyn. Jag finner alltså att motionens hela syfte har blivit väl tillgodosett.

Herr talman! Eftersom motionären inte ställde något yrkande kan det väl egentligen anses onödigt att utskottet går i svaromål. Jag vill emellertid bara här understryka att motionären har uppfattat stämningen i utskottet rätt när han anser att vi har gjort en positiv skrivning. Beträffande remissinstanserna har vi den uppfattningen att vad dessa anfört delvis ligger utanför lagutskottets kompetensområde. Vi har därför föredragit att i huvudsak referera remissinstansernas framförda synpunkter. När det gäller utskottets eget ställningstagande har vi på s. 6 i betänkandet anmält att utskottet delar ”den grundsyn på hithörande problem som kommer till uttryck i motionen.

När vi i utskottet under hand har fått kännedom om detta har vi inte funnit anledning att närmare gå in på promemorians innehåll. Den kommer snart att läggas fram, och personligen hoppas jag att de kommande förslagen bl.a. skall innebära lagändringar som minskar antalet omyndiga och möjligen medför att läkare åläggs en anmälningsplikt till överförmyndaren, som i sin tur har att i de fall där så anses angeläget vidta åtgärder för hävande av omyndighetsförklaringen. Promemorian kommer antagligen också att resultera i förslag beträffande organisatoriska Utskottet har sålunda funnit att motionärernas syfte har goda utsikter att bli tillgodosett. Med anledning av detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Herr Wennerfors har frågat mig efter vilka grunder jag bedömer ansökningarna om eftergift av lån för hyresförluster samt hur stor del av lånebeloppet på 45 miljoner kronor för inneliggande ansökningar om eftergift jag avser föreslå Kungl. Maj:t att efterge. Ärenden om eftergift av hyresförlustlån skall prövas enligt grunder som riksdagen har fastställt och som finns angivna i civilutskottets betänkande 1973:19. Grunderna innebär i huvudsak följande. Prövningen skall avse låntagarens samlade förhållanden, det utrymme för ytterligare betalningar som finns på den lokala hyresmarknaden, låntagarens åtgöranden och hans andel i ansvaret för den uppkomna situationen, varvid även vinstutdelningsbeslut bör beaktas. Hänsyn skall tas inte endast till låntagarens egna åtgöranden utan även till intressents eller borgensmans, för allmännyttigt företag sålunda till kommuns, ansvar för betalningsoförmågan. Ställningstagandet skall kunna innefatta i första hand fråga om anstånd med betalningen men även, när företagets fortsatta verksamhet äventyras, frågor om eftergift. Beredningen av ifrågavarande ärenden om eftergift av hyresförlustlån pågår. Om innehållet i blivande beslut kan jag inte uttala mig.

Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. På den första frågan i min interpellation kunde jag förutse svaret. Det var civilutskottet som utformade förslaget till grunder, vilket också herr statsrådet pedagogiskt har påpekat i sitt svar. Svaret på den andra frågan kunde ha varit utförligare. Jag vill redan nu uttala en förhoppning om att bostadsministern i ett senare inlägg utvecklar sin syn på principerna när det gäller att efterskänka dessa hyresförlustlån. Bakgrunden till de väldiga hyresförlusterna är helt enkelt att den socialdemokratiska bostadspolitiken har misslyckats. Man har byggt fel, man har misslyckats med boendemiljön, kostnaderna har rusat i höjden, man har byggt för mycket, eller rättare sagt byggt med för litet hänsyn till vad som efterfrågats. På vissa orter har det byggts för många enheter av en lägenhetstyp, på andra för få. Så går det när man socialiserar. Den bostadspolitiska sektor vi nu behandlar är den sektor som mest av alla har varit föremål för det socialistiska experimentet. Regleringar, krångel, byråkrati, administrativt slöseri, det är uttryck som kan belysa hur det har gått till i bostadssektorn — dess värre. Är allt då negativt? Är jag bara negativ när det gäller bostadsproduktionen och bostadspolitiken under de gångna åren? Nej då, till att börja med skall man ha klart för sig att prestationen att bygga så mycket som vi har gjort är beaktansvärd. Att boendestandarden har höjts avsevärt ligger också på plussidan. Det skall man komma ihåg när man diskuterar dessa frågor. Att arbetare och arbetsledare, tekniker och forskare har gjort byggbranschen och denna sektor inom näringslivet t.o.m. internationellt konkurrenskraftig ligger även på plussidan. Det skall man också hålla i minnet. Men tänk, herr statsråd, om vi hade fått ha litet blandekonomi även i den här sektorn — eller rättare sagt litet mer blandekonomi, för det finns trots allt någon kvar. Tänk om den fria konkurrensen hade fått råda litet mer, självfallet utan att missa det sociala syftet med vår bostadspolitik! Men, som sagt, på det här området har regeringen fått sig en svidande läxa, och jag hoppas att man i det kommande bostadspolitiska paketet i höst skall dra nytta av lärdomarna. Det gäller inte bara regeringen utan samtliga politiker som sysslar med dessa svåra och komplicerade frågor. I min interpellation pekade jag på kostnaderna för de tomma lägenheterna — hur många de nu är, kanske 30 000-40 000. När jag framställde interpellationen hade jag en uppgift om att det fanns ansökningar i kanslihuset om lån på ca 90 miljoner kronor. Jag vet inte hurdan situationen är i dag — det har kanske kommit in fler ansökningar. Vidare fanns ansökningar om eftergift för hyresförlustlån på sammanlagt 45 miljoner kronor. Det gällde åren 1971 och 1972. Det är intressant att notera att de allmännyttiga bostadsföretagen och liknande företag svarar för ungefär 43 miljoner kronor av de 45 miljonerna. Detta, förmodar jag, är bara en början. Det kommer att ramla in fler ansökningar, och beloppen kommer att öka. En sådan här eftergift är helt enkelt en avskrivning av ett lån, som i sin tur kan betraktas som en subvention. Man kan säga att staten går in som hyresgäst och betalar de tomma lägenheternas hyra. Sådana subventioner har vi aldrig tidigare diskuterat i den bostadspolitiska debatten. Det är klart att kommunerna har varit ganska tilltalade av att de statliga hyresförlustlånen nu skall kunna avskrivas. Annars riskerar man ju att få sina bostadsbolag på halsen med krav på betalning av lånen, och ett sådant krav kan vara svårt att motstå för kommunen. Däremot är jag inte övertygad om att kommunerna i motsvarande situation skulle ha intresse av att hjälpa ett enskilt bostadsföretag eller flera enskilda bostadsföretag som det hade gått illa för. Antag att man så småningom fattar sådana beslut i kanslihuset att staten till kommunernas lättnad avskriver hyresförlustlånen till de kommunala bostadsföretagen. Då undrar jag: Hur går det för de enskilda fastighetsförvaltarna med hyresförlustlån? Om man över huvud taget är med på den här lösningen talar rättviseskäl för samma avskrivning. Antag att staten avskriver lån endast inför hot om konkurs eller liknande obestånd. Vad sker då i en ort eller stadsdel där det finns flera konkurrerande bostadsförvaltare? Titta på ett närliggande exempel, Botkyrka. Där finns fyra bostadsförvaltare: AB Svenska Bostäder, John Mattson Byggnads AB, Familjebostäder AB och AB Botkyrkabyggen. Av dessa är det endast ett som är enskilt företag, John Mattsons. Ang. eftergift av Dessa fyra har i dag alla hyresförlustlån ty i norra Botkyrka finns lån för hyresmånga tomma lägenheter. Samtidigt konkurrerar företagen hårt med förluster varandra. Skulle nu ett kommunalt bostadsföretag i norra Botkyrka få sina hyresförlustlån avskrivna, skulle ögonblickligen konkurrensförhållandena snedvridas. Som ett brev på posten skulle från de andra två kommunala bolagen komma ansökningar om avskrivning. Det enskilda företaget John Mattsons ekonomi är relativt stabil. Då kan man kanske tycka i kanslihuset att det där företaget går ju så pass bra att det får klara sig självt. Men skulle staten betala hyrorna för de tomma lägenheterna utom för det här företagets tomma lägenheter skulle dess fortsatta konkurrens om hyresgästerna i Botkyrka bli snedvriden. Det var ju ändå så att detta företag vann en entreprenadtävlan på kommunal mark i norra Botkyrka gällande enskild bostadsproduktion och förvaltning — just för att man ville ha konkurrens mellan enskild och allmännyttig förvaltning. Det var ju det som från början var meningen. Man kan anta att alla de här företagen trots allt får sina hyresförluster avskrivna av rättviseskäl. Då får hela norra Botkyrka sina hyresförluster betalda av staten. Men eftersom Botkyrka i dag konkurrerar med andra stadsdelar om de boende, kommer naturligtvis krav på att staten skall betala hyran i samtliga tomma lägenheter i hela Storstockholm. En grotesk situation! Vad skall vi då göra? En möjlighet är att man i kanslihuset har is i magen och säger nej till avskrivningar av hyresförlustlån och att man inte heller ger några nya lån till företag som oförtrutet fortsätter att producera lägenheter som får stå tomma. Hur går det då? Troligen vänder sig de kommunala bolagen till sina kommuner och begär subventioner. Då gäller det för kommunerna att hålla igen. För övrigt har de kanske inte ens pengar att låna ut. Det blir väl i alla fall så småningom skattebetalarna som får stå för kalaset. Men det är klart att egendomliga förhållanden kunde uppstå. De socialdemokratiskt styrda kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Gustavsberg skulle kanske vara villiga att betala sina kommunala bolags tomma lägenheter för att få den här saken ur världen. Den är ju litet pinsam. Men de borgerliga kommunerna Järfälla, Botkyrka och Huddinge skulle kanske inte göra så. Det skulle ytterligare belysa hur snedvridna konkurrensförhållandena är på detta område. Kvar står att det riktigaste nog vore att låta de här bostadsförvaltarna klara sig själva. Men blir det inte konkurser då? Jo visst, det är mycket möjligt, och det är väl egentligen det riktiga slutet för ett illa skött företag. Då kommer det dessutom att gå upp för skattebetalarna hur man har skött det här, och det kanske ytterligare kan göra den här läxan nyttig för oss bostadspolitiker i fortsättningen. Jag kanske får be bostadsministern att ändå säga några ord om hur han ser på det här förhållandet över huvud taget — med de tomma lägenheterna, med hyresförlustlånen och framför allt med att vi nu skall börja efterskänka dessa lån. Jag skulle inte vilja vara i bostadsministerns kläder och sitta och välja bland de företag som nu har begärt eftergift. Jag har gjort en lista på dem i min interpellation. Jag skall inte räkna upp dem här i talarstolen, det behövs inte. Det måste dock bli ett mycket svårt val för bostadsministern. Jag tycker därför att det är rätt angeläget att bostadsministern säger någonting om hur han ser på dels orsakerna till de uppkomna förhållandena, dels följderna av de beslut som han måste fatta. Slutligen, fru talman, vill jag framhålla att vi har varnat för utvecklingen på detta område i motioner och i anföranden från talarstolen, både på Helgeandsholmen och här vid Sergels torg. Vi har förordat en annan bostadspolitik. Jag kan t.ex. nämna att det för fyra eller fem år sedan väcktes en motion av riksdagsman Britt Mogård, som just pekade på faran med överproduktion och framhöll att man borde ta hänsyn till efterfrågan på bostadsområdet. Jag skall inte nu redogöra för hur vi ser på hela bostadspolitiken — det blir ju tillfälle att diskutera den, om vi får ett bostadspolitiskt paket i höst — men något av det allra viktigaste i vår syn på bostadspolitiken är ett mycket större mått av fri konkurrens.
Fru talman! Som opinionsläget är just nu verkar det inte vara så stor risk att herr Wennerfors skulle få tillfälle att komma i mina kläder. Jag är ändå förvånad över att herr Wennerfors framställt sin interpellation, ty det är ju, som han själv påpekade, en skrivning från riksdagen som har öppnat möjligheten till eftergift av lån, dessutom gjord av det utskott som herr Wennerfors är ledamot av. Herr Wennerfors misslyckades med att övertyga sina utskottskamrater om att förslaget icke var lämpligt. Bakom den införda möjligheten står 90 procent av Sveriges riksdag. Jag kan inte förstå interpellationen mot bakgrunden av att den innebär att man skulle ifrågasätta regeringens rätt och möjlighet att följa vad riksdagen har beslutat om i detta fall. Herr Wennerfors gjorde vidare i det föregående en rad uttalanden om en misslyckad bostadspolitik. Jag skall inte ta upp den debatten i dag, men jag vill erinra om att det inte var så länge sedan som det från talarstolar landet runt, i TV-utfrågningar och i andra sammanhang anfördes som bevis på en misslyckad bostadspolitik att vi hade bostadsköer i vårt land. Vi har lyckligtvis kommit ifrån den situationen, 'och det förekommer inte längre några besvärliga TV-utfrågningar om vart de unga paren skall ta vägen. Då var bostadsförmedlingen den möjlighet man hade att hänvisa till. Nu anförs det rakt motsatta förhållandet som bevis, nämligen att det finns tomma lägenheter. Men de tomma lägenheterna utgör mindre än 1 procent av det totala antalet lägenheter i hela landet. Vill herr Wennerfors anföra exempel på en i sin helhet misslyckad bostadspolitik, tror jag inte att han kan finna ett sådant i Sverige, även om det självfallet finns områden med en mindre lycklig utformning av bostadsmarknaden. Dagens Nyheters kommunalreporter Mert Kubu, som rest runt i Europa för att studera bostadsförhållandena, gjorde den Nr 73 bedömningen att Sverige i själva verket Å BOsiliv, mening på bostadspoli Måndagen den tikens område befinner sig i en klass för sig. Jag skulle rekommendera Z herr Wennerfors att läsa Mert Kubus artikel för att få en mera nyanserad van Aa syn på dessa frågor. Vill herr Wennerfors däremot ha ett exempel på en Ang. eftergift av totalt misslyckad bostadspolitik, skall herr Wennerfors studera England, lån för hyresdär de konservativa haft makten ett antal år. Det var något av en förluster katastrof som inträffade under en konservativ regering. Vi har i vårt land en byggnadsämnesindustri som inte är förstatligad, och där har de allra kraftigaste prisstegringarna på hela bostadsbyggnadsområdet inträffat — så kraftiga att vi fick sätta in ett prisstopp nyligen. Detta räcker, fru talman, som kommentarer till herr Wennerfors” allmänna resonemang. Jag skall inte fördjupa mig mera i det, även om det skulle vara frestande. Vidare försökte herr Wennerfors dra den slutsatsen att det förhållandet att det finns ett antal tomma lägenheter i dag skulle bero på de kommunala företagens bristande förutseende. Men nu är det faktiskt så, att vi börjar få in ansökningar om avskrivning från privata byggnadsföretag. Enligt den senaste siffra jag har till förfogande är beloppet 4,5 miljoner kronor, och jag tror vi kan räkna med att det kommer att stiga, trots att detta är företag som inte drivs efter icke vinstgivande princip utan har haft möjligheter att skapa fonder för att möta sådana här situationer. Jag vill emellertid inte lägga en börda på vare sig de privata eller de kommunala företagen så generellt som herr Wennerfors gör. Jag tror att herr Wennerfors driver en väldigt farlig argumentering, om han är ute efter att utkräva ansvar. Vad är det som har gjort att kommuner och, ibland, allmännyttiga företag har satsat på ett bostadsbyggande? Jo, det är att de privata industriföretagen har ställt oerhört hårda krav: ”Skall vi bygga ut, skall vi satsa på den här investeringen, så vill vi att ni garanterar ett bostadsbyggande.” Så kom lågkonjunkturen för några år sedan. Utvandring ersatte invandring. Vem fick bära konsekvenserna? När det gällde bostadsförlusterna var det inte de privata företagen med sina investeringsplaner; konsekvenserna fick bostadsföretagen bära. Är det en rimlig fördelning? Är det där det egentliga ansvaret ligger? Skall vi följa herr Wennerfors” sätt att spalta upp det här problemet, kan det leda mig fram till en slutsats i fråga om vem som egentligen borde betala. Jag är inte så säker på att vi skall fortsätta att angripa problemet på det här sättet, herr Wennerfors. Jag tror att det som utskottet under mycket stor enighet tog upp som ett möjligt alternativ är det vi skall pröva, och det är den arbetsmetoden vi just nu tittar på i kanslihuset. Man jag kan, som jag sade i svaret, inte i dag ge de exakta, konkreta beskeden om hur vi kommer att ställa oss. Man måste ju göra avvägningar när det gäller om samhället centralt skall ta en större eller mindre del av detta ansvar. Jag erkänner att där finns besvärliga avvägningsproblem, och det är dem som vi just nu försöker att bedöma.
Fru talman! Herr bostadsministern påminde om hur oppositionen kritiserade regeringen för de långa bostadsköerna för ett tiotal år sedan. Jag förstår inte varför det skulle vara något argument för att vi nu inte skulle kunna påpeka att bostadspolitiken ändå har gått snett och att tillgången inte har motsvarat efterfrågan. Tyvärr är det i ett socialistiskt samhälle, så som det fungerar, väldigt svårt att få balans mellan tillgång och efterfrågan. Det är ett av det socialistiska samhällets stora problem, och här har vi fått ett klart exempel på det.

Dessutom är det stora problemet med de tomma lägenheterna just detta, att det är lägenheter av en speciell typ som det har blivit för många av på olika håll. Det skall det inte behöva bli, om man tar mera hänsyn just till efterfrågan. Att bostadspolitiken har misslyckats skall vi inte behöva dividera så mycket om, för det har faktiskt den tidigare bostadsministern erkänt. Han har sagt det i flera anföranden — han gjorde det första gången redan 1972.

Men det är ju ganska självklart att de enskilda företagen också kommer in med dessa ansökningar, eftersom de måste leva efter gällande spelregler. Jag berättade om hur det är ute i Botkyrka just nu, hur de fyra företagen har det där ute. Där finns ett enskilt företag. Skall det enskilda företaget då avstå från att få samma avskrivning, samma subvention som de övriga företagen får? Det här är ju bara en följd av hela systemet, och det är det som vi måste komma till rätta med i grunden. ”Det är de enskilda företagen som har skulden.” Jag har hört det där förut. Jag har hört det från en ort norr om Stockholm, den ort där det kommunala bostadsföretaget tydligen är det första som har fått en sådan här eftergift på 1,5 miljoner. Vi har kontrollerat med det enskilda företaget där, huruvida företaget gav de kommunala förtroendemännen felaktiga uppgifter om sina investeringar för framtiden och om sina planer över huvud taget för framtiden, men det är inte alls på det sätt som man försöker låta påskina. För övrigt är samarbetet mellan de kommunala förtroendemännen och företrädarna för företagen i flertalet kommuner utomordentligt gott. Man försöker kontinuerligt ge varandra uppgifter som kan vara till nytta för kommunen, för företagsamheten, för sysselsättningen osv. Jag tror inte att vi skall försöka lasta över bördan på olika enskilda företag som finns i kommunerna. Slutligen: ”Det är ju 90 procent av svenska folket som står bakom idén att vi nu skall lämna ut subventioner på det här sättet. Herr Wennerfors var ju så ensam i utskottet och ni moderater var så ensamma här i riksdagen när vi fattade beslut om detta.” Då vill jag fråga: Är det här en princip som skall gälla i fortsättningen? Jag tycker i stället att herr bostadsministern skulle klart uttala att ni tar avstånd från den här subventionsprincipen. Såg i stället att detta aldrig skall inträffa någon mer gång, om den nuvarande regeringen får fortsätta att ha inflytande på bostadspolitiken. Ett sådant uttalande skulle vi väl ändå kunna få här och på det sättet ett instämmande i den syn som jag har redogjort för. Detta är en helt felaktig subventionspolitik.

Fru talman! Sedan några månader går jag i riksdagen under namnet herr Strömberg i Botkyrka, och det kanske förklarar varför jag nu tar till orda. Botkyrka har ju här gång på gång använts som exempel. Jag har haft förmånen — jag vill beteckna det som en förmån — att få vara med i Botkyrka som aktiv kommunalpolitiker under hela den tid då den här stadsdelen, som nu har debatterats, byggdes upp. Det var tänkt att 50 procent av byggnationen där ute skulle ske i privat och 50 procent i allmännyttig regi, men sedan försåldes en del av den privata byggnationen till ett allmännyttigt företag, ägt av Stockholms stad. Konkurrensförhållandena, speciellt i förvaltningsdelen, blev därför inte riktigt de som man hade tänkt från början. Ett av de allmännyttiga företagen där ute ägs till övervägande del, 60 procent, av Botkyrka kommun och till 40 procent av Riksbyggen. Det företaget har nu haft hyresförluster och har svårigheter. Jag vill något belysa detta. De allmännyttiga bolagen har en sådan konstruktion att aktiekapitalet omfattar endast 1 procent av det förvaltade kapitalet, och de allmännyttiga bolagen förhandlar också med hyresgästerna om storleken av hyran. Onormala hyresförluster för outhyrda lägenheter kan ej täckas in i kalkylerna. Företagen har alltså inte möjlighet att bygga upp några reservfonder — man har inga vinster från s.k. feta år. Något annorlunda kan förhållandet vara för gamla allmännyttiga företag som har en viss möjlighet att utjämna hyrorna mellan ett stort bestånd äldre lägenheter och ett relativt sett mindre bestånd nya lägenheter. På det sättet kan man klara förluster i vissa områden. Ur den aspekten är de jämförelser som görs i norra Botkyrka inte helt korrekta. I området finns tre allmännyttiga företag. Det är ett nytt, relativt litet företag, ägt av Botkyrka kommun, som jämförs med två stora allmännyttiga företag, ägda av Stockholms kommun — företag som har ett stort bestånd också av äldre lägenheter. Det fjärde bostadsföretaget inom området är ett privat företag. Alla är väl angelägna om att hålla nere hyrorna, och det skall sägas att det inte från något företag har funnits en önskan att pressa upp hyrorna; boendekostnaderna är ju ändå ett besvärande problem. Man bör också komma ihåg att bostadsföretagen över huvud taget har väldigt små möjligheter att påverka sina kostnader. En uppgift som jag har fått i dag från det kommunala bolag som ägs av Botkyrka kommun säger att kapitalkostnader och kommunala taxor svarar för upp till 90 procent av kostnaderna, och dessa kostnadsposter har ju ett företag väldigt små möjligheter att påverka. Det finns en möjlighet som ger en viss rörelsefrihet för företagen att påverka sina kostnader och det är att angripa underhållskostnaderna. Men detta är en mycket, mycket farlig väg att gå och ingenting att rekommendera. Bostadsföretagen har också haft mycket små möjligheter att påverka hur mycket som skall byggas. Det är kommunerna som har bestämt detta, och ibland inte ens kommunerna, utan här i Storstockholm är det ofta regionala beslut som har påverkat det hela. Kommunerna och regionerna har gjort sina prognoser. Ofta har alla politiker och experter varit eniga om dessa prognoser. När sedan prognoserna i vissa fall slår fel kan det bero på händelser som var helt okända och som man inte kunde förutse när man gjorde kalkylerna. Konjunkturutvecklingen kan bli en annan än väntat. Och på tal om norra Botkyrka vill jag nämna en viktig omständighet, nämligen att nativiteten under ett par år sjönk i området. Det påverkade troligen utvecklingen på bostadsmarknaden. Vidare kan konsumtionen riktas mot andra områden, eller staten kan vidta åtgärder som på längre sikt minskar eller ökar efterfrågan på bostäder i en region. Självfallet löper man alltid den risken, när man bygger bostäder, att en viss del av beståndet kommer att vara outhyrt. Men man löper också en risk att stå utan lägenheter, och bostadsbrist är det ju ingen som önskar. Vi har haft en sådan situation här i Storstockholm. Det är väl också mot den besvärande och från social synpunkt sett svåra bostadsbristen man får se den satsning som har gjorts på bostadsbyggandets område. Norra Botkyrka har figurerat i denna debatt, och herr Wennerfors framhöll att en viss typ av lägenheter står tomma. Det är alldeles riktigt. Det finns sådana tomma lägenheter i hyreshus. Men man skall också lägga märke till att beståndet av tomma lägenheter koncentrerar sig till de större lägenheterna. De mindre, dvs. lägenheter upp till två rum och kök, är i regel uthyrda. I norra Botkyrka finns det t.o.m. företag som har kö när det gäller sådana lägenheter. Detta är ett besvärande problem för bostadsföretagen. Man frågar sig där om man skall satsa på att bygga mindre lägenheter, med de konsekvenser detta kan få för framtiden, eller om man skall ta risken att också bygga litet större lägenheter, i hopp om att vi skall kunna få en bättre utrymmesstandard. Ett allmännyttigt bostadsföretag som under ett år gör förluster kan under detta första år hamna i en mycket besvärlig situation därför att företaget inte har några fonder att ta av. Ett privat företag — det behöver inte nödvändigtvis vara inom bostadsbranschen — har i allmänhet reservfonder att ta av, och det gör att ett sådant företag kan klara sig över ett eller ett par kritiska år. Det har vi sett exempel på. Men ett nyetablerat, allmännyttigt bostadsföretag har inte den möjligheten. Totalt sett, alltså över hela landet, rör det sig ändå om ett relativt litet antal outhyrda lägenheter, men svårigheterna är att de är samlade till vissa kommuner. Därför ser jag det som angeläget att staten — med de riktlinjer som civilutskottet har dragit upp och bostadsministern nu vill fullfölja — försöker klara upp den här situationen. Annars kommer sådana kommuner i kläm som satsat hårt, som har försökt att ta sitt ansvar och som har velat hjälpa till att lösa bostadsbristen. Jag ser också detta i ett litet längre perspektiv. Är det egentligen så att det bara är kommunerna som kommer i kläm? Är det inte til syvende og sidst människorna i de hus det gäller som kan komma i kläm? I så fall är det en situation som vore högst olycklig, ty de människorna har ju ingen skuld till den uppkomna situationen. Oberoende av hur det går med företagen finns ju ändå lägenheterna och det skall bo människor i dem. Det problem som herr Wennerfors här tagit upp, att det kan uppstå en situation där ett allmännyttigt företag får hjälp i form av eftergift på ett lån i ett läge där situationen för ett privat företag kan vara en annan, är mycket angeläget. Då löper man nämligen risk att konkurrensförhållandena snedvrids. Därför får vi väl inom den breda ram som utskottet har dragit upp se över det problemet och försöka hitta en metod med vilken alla företag i samma kommun kan behandlas någorlunda lika. Fru talman! Jag tror det är nödvändigt och riktigt att man för att klara den uppkomna situationen försöker gå den väg som civilutskottet har anvisat. Ur många synpunkter är det angeläget att hjälpa de företag som nu har råkat illa ut.
Fru talman! Jag skulle avslutningsvis — eftersom vi inte tycks få något mer inlägg från bostadsministern — vilja säga att det självfallet måste finnas någon form av lägenhetsreserv. Jag hoppas att inte mina inlägg givit intrycket att vi anser att det skulle vara helt fel att ha ett antal tomma lägenheter. Det kan föreligga svårigheter att riktigt avväga byggnationen — jag tycker att herr Strömberg på ett utomordentligt sätt har pekat på dem — som man måste ta hänsyn till. Herr bostadsministern var själv inne på saken tidigare då han talade om invandrarna, plötsliga ändringar i produktionsförhållanden och annat. Men denna lägenhetsreserv måste inräknas i kalkylerna på samma sätt som man gör inom andra sektorer av samhället. Slutligen måste jag beklaga att herr bostadsministern i sina inlägg här använder sig av andra formuleringar än vi varit vana vid tidigare, när han var utbildningsminister. Jag råkade också höra honom när han på första maj här i Stockholm talade om moderaternas individualism. Han sade då: ”Betyder moderaternas individualism att enskilda hyresgäster skall få större rätt att påverka sin bostad och sitt bostadsområde?” Han svarade själv och sade: ”Nej, den betyder att de storbolag som kan spekulationsköpa upp mark skall ha rätt att kräva överpriser av skattebetalarna, när kommun behöver köpa marken för att bygga bostäder åt sina invånare.” Det är en märklig beskrivning. Han fortsatte: ”Det betyder att bostäder i privata hyreshus blir en handelsvara, där vinsten för ägaren, inte kostnaderna — eller prisen — för de boende är det avgörande.” Det är beklagligt att bostadsministern uttrycker sig på det sättet.

Om man i stället gör detta skulle det kunna leda till att de tillgängliga resurserna på bästa sätt användes för att tillgodose konsumenternas reella efterfrågan i ett fritt val av goda bostäder av skilda typer till rimliga produktionskostnader och rimliga faktiska boendekostnader. Det är bl.a. en sådan syn som vi står för och inte det som herr bostadsministern påstod då han den första maj beskrev vår bostadspolitiska syn. Jag beklagar än en gång att bostadsministern vid det tillfället använde sig av en sådan beskrivning.
Fru talman! Jag skall inte gå in på det sista i herr Wennerfors inlägg — det skulle föra för långt. Jag skall bara konstatera att vi nu blivit eniga om att det bör finnas lediga lägenheter som en reserv. Det är bara som vanligt, att herr Wennerfors” parti inte vill tala om hur det hela skall betalas.
Fru talman! Då måste jag tyvärr komma igen en gång till. Vem är det som betalar andra lagerreserver när vi producerar saker och ting i näringslivet? Är det inte alltid konsumenten som får göra det? Så måste det nog vara även på det här området. Men det är beklagligt om det skall betalas genom något slags ny subventionspolitik som sprider orättvisa mellan de olika företagsformerna och icke minst mellan de olika konsumenterna.

Fru talman! Herr Takman har frågat chefen för kommundepartementet om denne är beredd att redogöra för dels de åtgärder som har vidtagits för att förebygga den typ av villaoch radhusbränder som förekommit de senaste åren och som fått ödesdigra verkningar genom att brandfarliga plaster används som byggnadsoch inredningsmaterial, dels hur räddningstjänsten är organiserad för bränder i höghus. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. De byggnadstekniska bestämmelser som finns i byggnadsstadgan och de av statens planverk med stöd av stadgan utfärdade normerna och anvisningarna är utformade med syftet bl.a. att förebygga uppkomsten av brand och att motverka ödesdigra verkningar om brand uppkommer. När det gäller åtgärder för att förebygga att brand utbryter erbjuder användningen av plaster som byggnadsmaterial knappast några särskilda problem. Även andra brännbara material måste skyddas mot upphettning från eldstäder, rökkanaler o. d. Särskilda problem är emellertid, som interpellanten påpekar, förknippade med användningen av plast när det gäller att hindra att brand sprider sig eller på annat sätt orsakar ytterligare skada. Beträffande användningen av plast som byggnadsmaterial i enoch tvåvånings bostadshus innehåller planverkets normer i denna del inget förbud utan bara en rekommendation att, som skydd mot snabb brandspridning, i viss utsträckning använda annat, mer brandhärdigt material. Planverket har tagit rekommendationen till intäkt för att vägra typgodkännande av vissa typer av plastinnertak och att påfordra skyddsinklädnad av vissa isolermaterial av plast. Enligt vad jag har inhämtat anser planverket att skärpta bestämmelser kommer att behövas, om användning av plast i byggnaders bärande konstruktioner skulle bli tekniskt och ekonomiskt attraktiv. Verket har denna fråga under uppsikt. Också när det gäller frågan om räddningstjänsten för bränder i höghus är de byggnadstekniska bestämmelserna av intresse. Vi har nämligen i vårt land valt att basera brandförsvarets akutinsats på byggnadstekniska åtgärder syftande till att trygga uppehållsplatser och utrymningsvägar för de personer som vid brandutbrott i en byggnad vistas i denna. Enligt planverkets anvisningar skall från lokal eller lägenhet i princip finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar, såvida tillgänglig utrymningsväg inte är utförd på särskilt betryggande sätt. Brandförsvarets stegar når inte högre än 22 meter, vilket motsvarar åttonde våningen. Högre upp kan alltså inte fönster, balkonger o.d. användas vid utrymning. Trapphuset är här den enda räddningsvägen, och det skall därför vara utformat på särskilt betryggande sätt. Jag skall inte närmare utveckla hur dessa föreskrifter tillämpas, utan bara, i likhet med interpellanten, konstatera att katastrofer av det slag som exemplifieras i interpellationen med fall från utlandet inte torde behöva befaras inträffa i vårt land.

Fru talman! Jag tackar bostadsministern för svaret, som jag tycker borde ha varit något mer detaljerat och preciserat. Min interpellation den 15 mars hade två motiveringar, dels den oroande situationen, dels de möjligheter att komma till rätta med denna situation som den nya organisationen för brandförsvaret kan tänkas ge. De senaste åren har det i Sverige förekommit många explosionsartade bränder i villor och radhus med innertak av plast. Utomlands har det i höghus, varuhus och andra stora byggnader varit en serie av brandkatastrofer, som var och en krävt mellan 100 och 350 människoliv. Den nya brandlagen kommer att träda i kraft den 1 juli i år samtidigt som brandförsvaret omorganiseras. Tillsynen över kommunernas räddningstjänst kommer i fortsättningen att utövas av länsstyrelserna och av statens brandnämnd. Tidpunkten borde alltså vara lämplig att nu ta itu med en rad frågor som oroar både allmänheten och experterna. Allmänheten i de nya förstadsområdena är väl mest oroad av riskerna med plasttaken. Jag har här tolv färgfotografier som visar hur det ser ut i ett kök efter det att plasttaket har exploderat. Det var en ung familj i min nära vänkrets som just hade flyttat in i sin nybyggda villa för tre år sedan. Lyckligtvis fanns det ingen i köket när explosionen inträffade. På ett ögonblick hade det spända plasttaket under en tydligen oerhörd värmeutveckling fördelats som en brinnande, klibbig massa överallt i rummet och förstört hela inredningen och alla lösa inventarier. Kläderna och inredningen i hallen närmast köket hade också förstörts. Dessa innertak består av en duk av mjuk vinylplast, PVC. De introducerades såvitt jag vet på den svenska marknaden först för tio år sedan. Under år 1971 räknade man med att det spändes 500 000 kvadratmeter plasttak i Sverige och att 17 procent av alla innertak i nybyggda småhus utfördes i plast av denna typ och kvalitet. Bränder har utlösts när man hållit på med ganska vanliga köksarbeten. Det tycks inte ens behövas att flammor slår upp från en gryta eller en stekpanna. Droppar av smält paraffin, som användes vid syltning och slungades upp i taket, har i ett fall resulterat i brand och personskador, enligt en artikel i tidskriften Brandförsvar nr 12 år 1971. ”Allt talar för att antalet bränder i dessa plasttak är många”, sägs det i artikeln. ”Människor som bor i villor med sådana här plasttak har i allmänhet inte kännedom om plastens egenskaper. Inte heller tänker alla på att det är plast. De har ju större delen av sitt liv bott i lägenheter med annat takmaterial — — — Ett levande ljus en halv meter under plasttaket är tillräcklig tändanledning.” Detta var citat ur en artikel i den auktoritativa tidskriften Brandförsvar. Det är alltså inte alldeles korrekt när bostadsministern nu säger att plaster som byggnadsmaterial knappast erbjuder några särskilda problem när det gäller åtgärder att förebygga brand. Det är tvärtom alldeles klart att livet blir problematiskt när villaoch radhusägare inte kan sylta lingonen eller göra flottyrmunkar utan risk för att kökstaket exploderar. Sedan jag framställde interpellationen har jag från professorn i byggnadsmateriallära vid Tekniska högskolan Kai Ödeen fått ett kort artikelmanuskript med rubriken Plast och brand — några synpunkter. Professor Ödeen var, innan han fick professuren, laboratoriechef vid statens provningsanstalt och har länge arbetat med dessa speciella frågor, bl.a. som förste forskningsingenjör vid anstaltens brandtekniska laboratorium. Han vet följaktligen bättre än kanske någon annan här i landet hur situationen är. Professor Ödeen har i annat sammanhang sagt att det skett en påtaglig utveckling av plastprodukterna och att den plastfolie som nu marknadsföres, i varje fall från ett par av de dominerande företagen, ”får bedömas vara tillfredsställande” i jämförelse med den som redan utgör innertak i många tusen villor och radhus. I artikelmanuskriptet nämner han också i inledningen att plasternas goda egenskaper i form av låg vikt, god täthet, formbarhet och hanterbarhet har gett dem en snabbt ökad roll i modern byggnadsteknik — såsom t.ex. för golvbeläggning, väggbeklädnad, inredningsdetaljer och VVS-installationer.

Det krävs väsentliga forskningsinsatser, säger professor Ödeen, för att dessa nya material skall kunna bedömas korrekt med avseende på brandtekniska egenskaper. Inte minst viktigt är att ”så långt möjligt uttrycka materialens egenskaper vid brand genom fysikaliskt väldefinierade storheter”. De provningsmetoder, som är sammankopplade med gällande byggnadsoch brandlagstiftning, utvecklades huvudsakligen med utgångspunkt från träoch andra cellulosaprodukter. Nu krävs det en betydande forskningsinsats för att man skall kunna få en om möjligt likvärdig bedömning av alla material, både de traditionella och de nya. Den slutsats jag drar ur detta är följande: Produktionen och användningen av nya byggnadsmaterial har kommit först och forskningen om deras brandtekniska egenskaper sist. Däremellan har vi fått alla bränderna. Trots att tillverkarna och byggnadsfirmorna tidigt måste ha uppmärksammat hur farliga innertaken av plastfolie var, fortsatte de att montera upp plast av denna kvalitet i radhusoch villakök under åtminstone sju åtta år utan att informera konsumenterna om att det fanns några risker. Från brandförsvarets sida har det inte saknats varningar, men dessa varningar har måst byggas på bränder som händelsevis och på olika vägar blivit kända. Det har inte funnits och finns inte någon statistik på området.

Någon möjlighet att forska om bränder och brandorsaker och från den utgångspunkten söka påverka utvecklingen finns tydligen inte alls. De uppgifter vi får om detta kommer i regel inte från de många små bränderna i enfamiljshus — dem får man samla genom att följa dagspressen och klippa en notis här och en där. De uppgifter vi får kommer från brandkatastrofer som är för stora att dölja och tillräckligt stora för att vara sensationella och därmed intressanta för de stora massmedia. Tag t.ex. det nybyggda rekreationscentrum på den engelska ön Isle of Man som brann upp sent på kvällen den 2 augusti förra året. Om branden hade inträffat under dagtid skulle den sannolikt ha krävt tusentals offer. Nu blev ett drygt 50-tal personer innebrända. Det var en byggnad som kostat 25 miljoner kronor att uppföra. Under en väldig kupol av acrylplast fanns hotell, restaurang, biografer, simbassänger och mycket annat. Plasten var godkänd som brandfast, men ett av de många ögonvittnena, en taxichaufför som såg när elden började, berättade att kupolen var helt i lågor inom ett par minuter. De som fanns under den hade i regel ingen chans att komma ut. Hela byggnaden brann som en tändsticksask, sade han.

Fru talman! Som herr Takman påpekade har vi i vårt land betydligt mer detaljerade och — vågar jag påstå — mer noggrant övervägda regler än i andra länder. Det är anledningen till att både herr Takman och jag utgår från att så fruktansvärda katastrofer som andra länder drabbats av inte skall behöva inträffa i vårt land. Vi har dessutom ålagt myndigheter ett ansvar att följa utvecklingen och ta de initiativ som t.ex. nya produkter och nya material föranleder — som herr Takman var inne på — för att också när det gäller dessa nyheter skapa största möjliga säkerhet. Jag måste alltså utgå från att myndigheterna, även om man alltid kan diskutera resursernas storlek — herr Takman var också inne på det — följer denna viktiga fråga med mycket skärpt uppmärksamhet. Jag vill, fru talman, säga att det är bra att herr Takman har gett kammaren denna redovisning och framfört synpunkter på ännu effektivare åtgärder. Jag har för min del ingenting emot — tvärtom — att de berörda myndigheterna prövar och överväger de synpunkter och önskemål som herr Takman har fört fram. Ingenting är så bra att det inte kan göras bättre, och beträffande den fråga vi nu diskuterar är vi självfallet alla eniga om målsättningen som herr Takman har skisserat, nämligen största möjliga säkerhet. Jag vill dessutom framföra den synpunkten att planverket i många sammanhang kritiseras för att man där är för byråkratisk i sin inställning och har för detaljerade bestämmelser. Herr Takmans inlägg här är för planverkets del ett välkommet försvar för att man ibland intar en restriktiv hållning i frågor av bl.a. den här karaktären. Herr Takman har också givit motiv för planverket att hålla en restriktiv och kanske restriktivare linje i vissa avseenden.
Fru talman! Jag är ännu mer tacksam för detta inlägg av bostadsministern. Det första var som jag sade litet väl allmänt hållet.

Den fråga som man alltid ställer sig när man läser om de stora brandkatastroferna är: Kan sådant hända här? Alla brandkatastrofer rapporteras inte i svenska tidningar. Det är bara när det gäller sådana sensationella detaljer som när det t.ex. förekom fotografier av dem som störtade sig ut från de högsta våningarna i det höghushotell som brann i Söul och där så många människor omkom som det blir publicitet i vårt land omkring dessa svåra bränder.

Den stora varuhusbranden i Bryssel krävde minst 350 människoliv. Man vet fortfarande inte exakt hur många som omkom där, därför att man inte kunde identifiera de döda. Alltjämt saknas många personer som man antar hade bränts inne. Det kommer aldrig att bli fullt klarlagt hur många det var. Då ställde jag denna fråga i Stockholms stadsfullmäktige: Kan sådant vara möjligt här? Man kan säga att efter den branden var det mycket osannolikt att en liknande katastrof kunde inträffa i Sverige, men fram till den tidpunkten var det möjligt. Det visade sig att man i varuhus här saknade allt det som saknades i varuhuset i Bryssel: automatiska larmsystem, sprinklersystem, övningar i förväg för att göra personalen medveten om var den kunde komma ut och var man kunde lotsa ut kunderna osv. Katastrofen kunde ha inträffat här, och det blev en varning till myndigheterna att ta varuhusen under speciell kontroll och söka få till stånd de reformer där som var nödvändiga. Vi erinrar oss från förra året den stora hotellbranden i Köpenhamn på hotell Hafnia, där omkring 40—50 personer omkom. Den branden bör nog ses i relation till den uttunning eller strukturrationalisering som nu sker av brandkårerna på en del håll här i landet. Om man reducerar brandkårernas insatsstyrkor så att snabbheten och effektiviteten inte blir tillräcklig, kan man få ännu mycket värre bränder i Sverige än Hafnia-branden i Köpenhamn. Jag har fått uppgift om att brandkåren gjorde en utomordentligt snabb och massiv insats och inom några minuter räddade många som annars skulle ha varit förlorade. Vid branden fanns inom 5 minuter 43 brandmän med utrustning och fordon insatsberedda. I Stockholm i motsvarande läge skulle första styrkan inom samma tid, alltså 5 minuter, vara 8 man enligt de uppgifter jag har fått.

Det är alltså på många punkter inom brandförsvaret man skulle önska en ökad vaksamhet och effektivitet. Detta är inte, det behöver jag kanske inte påpeka, någon kritik mot de ytterligt kvalificerade och mycket förtjänstfulla personer som arbetar på dessa områden.

Fru talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag är beredd vidtaga åtgärder för att underlätta för enskilda innovatörer och mindre företag vid licensförsäljning utomlands. Jag delar herr Anderssons mening att det är viktigt att företag och innovatörer får hjälp med licensfrågor. Däremot är jag inte ense med honom om att någon effektiv hjälp inte skulle stå att få. Inom näringslivet görs betydande insatser på området. Det finns bl.a. särskilda företag som arbetar med licensförmedling. Staten gör sina insatser genom statsbidrag till Sveriges exportråd och svenska handelskamrar i utlandet samt genom finansiering av handelssekreterarorganisationen. I Sveriges exportråd har man noterat ett ökat intresse från företagen för licensiering. Sedan länge har Exportrådets juridiska avdelning, institutet för utländsk rätt, lämnat skatterättslig och annan juridisk hjälp. Behov av hjälp även på andra områden har emellertid kommit fram. Exportrådet har därför avdelat resurser för att hjälpa till med praktiska lösningar på licensförsäljningsproblemen. Inför komplicerade licensförhandlingar biträder den exportfrämjande organisationen med råd, Såde i fråga om licensernas räckvidd och i fråga om kalkylering av pris. Eftersom specialproblem ofta uppstår kan det vara mycket värdefullt att dra nytta av de erfarenheter som svenska företag, som haft likartade problem, tidigare gjort. Exportrådet samlar sådana erfarenheter systematiskt för att kunna ställa dem till förfogande för oerfarna licensexportörer. Tillsammans med handelssekreterarkontor och handelskamrar medverkar Exportrådet i arbetet att söka efter licenstagare över hela världen. Exportrådet höll den 20 mars i år ett seminarium för att informera om de tjänster som rådet och den kommersiella representationen erbjuder och om de olika organ och företag som sysslar med licensförmedling. Exportrådet och den kommersiella utlandsrepresentationen har således under senare år åstadkommit en väsentlig förbättring av möjligheterna att bistå näringslivet i licensfrågor. Några särskilda, ytterligare åtgärder anser jag för närvarande inte erforderliga.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. När jag läste det fick jag klart för mig att jag inte hade uttryckt mig tillräckligt tydligt i interpellationen eftersom statsrådet i sitt svar endast att exploatera uppfinningar utomlands har berört den kommersiella hjälp som de mindre innovationsföretagen får. Vad jag syftade till med min frågeställning till statsrådet var att fästa uppmärksamheten på ett av de ekonomiska problem som sammanhänger med exploatering i anslutning till finansiering av utvecklingsprojekt. Jag har därför anledning att förtydliga mig här från talarstolen. Jag vill direkt vitsorda vad statsrådet i sitt svar har sagt om exportrådets insatser, om handelssekreterarnas insatser och att det har skett väldigt mycket under senare år. Den organisationsutredning som gäller handelssekreterarna skall kanske också bidra till att det blir bättre effekt av handelssekreterarnas arbete än vad fallet är i dag. Min fråga gällde som sagt ett ekonomiskt problem i yttersta änden av exploateringen av nya produkter. De enskilda företagarnas och de små innovationsföretagens svårigheter att finansiera sig på den ordinarie kreditmarknaden torde i princip vara lösta genom tillkomsten av STU, Investeringsbanken och statens utvecklingsfond. Företagen och uppfinnarna kan ju sedan få hjälp och anvisningar för finansiering av de här tre organen via Företagskapital, företagarföreningarna, utvecklingsfonden, SVETAB och affärsbankerna om det skulle behövas. I ett normalfall är det ju så att ett bra utvecklingsprojekt skall smidigt kunna finansieras och hjälpas fram i tur och ordning av STU, Investeringsbanken och statens investeringsfond. Normalt tänker man sig också att ett avslutat utvecklingsprojekt exploateras genom egen tillverkning eller genom placering hos annat svenskt företag. Men som jag sade i min interpellation finns det produkter som inte passar att tillverka i Sverige, av marknadsmässiga eller produktionstekniska skäl. Då återstår för uppfinnarna att kombinera egen tillverkning med internationell licensgivning. Internationell licensgivning medför dock kostnader som många gånger betyder att de här produktutvecklarna, trots den hjälp de får från Sveriges exportråd eller den kommersiella utlandsrepresentationen, inte har råd eller inte törs ge sig ut på den utländska marknaden. Det är därför jag menar att det inte finns några statliga lånemöjligheter i det sista steget. När man skall försöka göra den här kombinationen mellan inhemsk tillverkning och utländsk licensgivning står det knappast att få några sådana lån. Under de nio månader som jag har suttit med i statens utvecklingsfond har inte bara jag utan även de andra ledamöterna i styrelsen uppmärksammat detta problem, och det har man även gjort inom Investeringsbanken. Just när någon skall ta steget ut på utlandsmarknaden finns det inga lånemöjligheter. Här borde det finnas en möjlighet för produktutvecklarna att låna pengar ur en fond, kanske med villkorlig återbetalning, i likhet med vad som gäller för själva produktens utveckling. Till det ändamålet har man möjlighet att låna hos STU och statens utvecklingsfond. Fonden kan exempelvis administreras av Exportrådet som har förutsättningar att bedöma värdet av sådana licenser och möjligheterna att exploatera dem. På samma sätt som inom t.ex. statens utvecklingsfond kunde sedan denna fond, administrerad av Exportrådet, vid en god ekonomisk exploatering av licensen ta ut en avgift som ger en täckning av kostnaderna. Ett projekt som lämnar god vinst bör också här, liksom inom statens utvecklingsfond, ge övertäckning vid återbetalning till fonden. Det går inte att utesluta möjligheten för ett mindre företag, att en framgångsrik licensförsäljning ibland skulle kunna ge en sådan finansiell ryggrad att företaget kan leva vidare på egen hand. Det kan utifrån det antagandet vara önskvärt att de rena utvecklingsmöjligheterna blir bättre tillvaratagna i det mindre företaget. Sammanfattningsvis kan man således säga att för ett flertal utvecklingsprojekt blir ekonomisk hjälp vid exploateringen väl så viktig som finansieringen av utvecklingsarbetet. Det är i detta avseende jag menar att någon effektiv statlig hjälp knappast står att få för innovatörerna. Statsrådet sade att man kan få verklig hjälp i detta sammanhang, men lånemöjligheterna när det gäller att finansiera projekt på utlandsmarknaden är ändå mycket små. Det är trots allt, som jag sade tidigare, förenat med kostnader på tusentals kronor att bygga upp en effektiv licensförsäljning. Då näringsutskottet för 14 dagar sedan besökte Exportrådet fick vi en redogörelse för kostnaderna i ett vanligt exportärende, och därvid lämnades uppgiften att det rörde sig om ett par tusen kronor. Därför vill jag fråga statsrådet, om han kan tänka sig att medverka till att lånemöjligheter skapas vid exploatering av licenser utomlands.
Fru talman! Herr Anderssons i Örebro inlägg kastar otvivelaktigt ett nytt ljus över hans interpellation. Vi har efter bästa förstånd försökt tolka innebörden i den men tydligen hamnat litet fel. Det problem herr Andersson tar upp är självfallet inte nytt för oss, i så måtto att vi känner till begränsningarna i det statliga stöd som finns på exempelvis exportkreditområdet och inom de organisationer och organ herr Andersson nämner. Men vad man i första hand frågar sig i detta sammanhang är var bankväsendet kommer in. Bankväsendet gör ju i allmänhet anspråk på att vara den första och mest tillgängliga resursen för det näringsliv som skall betjänas av kreditmarknaden. Jag har ingen aning om hur bankerna ser på denna typ av låneuppdrag i förhållande till andra, men om det bakom de fall som herr Andersson nämner ligger en kommersiellt lönsam affär förvånar det mig en smula, om bankerna inte är beredda att hjälpa till. Något som vi i så fall i första hand måste undersöka är varför den normala kreditmarknaden inte är en tillräcklig resurs i detta fall. Vad gäller frågan huruvida det skulle finnas behov och möjligheter att utveckla ett system av det slag som herr Andersson antyder, vilket — om jag tolkat honom rätt — på samma sätt som exportkreditgarantisystemet skulle ha ett moment av självfinansiering, så tycker jag att det i och för sig är ett intressant uppslag. Jag kan dock just nu inte säga mycket annat än att vi när protokollet har kommit skall läsa igenom vad herr Andersson sagt och se vilket underlag det kan ge för fortsatt tänkande inom departementet.
Fru talman! Jag har med min interpellation velat fästa handelsminis för mindre företag att exploatera terns uppmärksamhet på vad både utvecklingsfonden och, som jag tidigare nämnde, Investeringsbanken har uppfattat som ett problem när det gäller för innovatörer att komma ut på utlandsmarknaden. Just i det skedet har innovatören såvitt vi har kunnat bedöma väldigt små möjligheter att låna i det ordinarie bankväsendet, eftersom hans kreditvärdighet kanske inte är vad den borde vara. I regel har ju uppfinnare och innovatörer inte några säkerheter att ställa mer än sitt projekt. En produkt av det här slaget har först bedömts av den lånemyndighet som innovatören har fått pengar av, exempelvis Investeringsbanken eller statens utvecklingsfond. En bedömning av hur produkten skulle kunna inpassas på utlandsmarknaden kunde givetvis Sveriges exportråd sedan göra i samarbete med övriga statliga organ, t.ex. handelssekreterare. Jag beklagar att jag tydligen uttryckte mig ofullständigt i min interpellation. Här är emellertid problemet, och jag hoppas att handelsministern tar sig an det och försöker få en lösning till stånd.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig om jag är beredd att göra en utvärdering av erfarenheterna av offertsystemets tillämpning utifrån lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska synpunkter. Frågan om det s.k. offertsystemet eller offertförfarandet aktualiserades i samband med bildandet av Statsföretag AB. Tanken bakom offertförfarandet är att förena det företagsekonomiska intresset med det samhällsekonomiska genom att staten/ägaren har möjlighet att av sina företag ta in offerter för fullgörande av sådana speciella uppgifter som ägaren begär att de skall fullgöra. För vissa regionalpolitiskt intressanta projekt kan det, för att de skall kunna förverkligas, krävas ett ekonomiskt stöd utöver vad de regionalpolitiska stödformerna medger. Det är i sådana fall offertförfarandet kan komma till användning. Det ekonomiska stöd som kan komma i fråga efter offertförfarande prövas i varje särskilt fall av riksdagen. I fråga om hittillsvarande tillämpning av offertförfarandet vill jag nämna följande. År 1971 etablerades en plastfabrik i Vilhelmina som numera ägs av Tobaksbolaget. För att företaget skulle få samma förutsättningar för sin produktion som förelåg vid den tillverkning som flyttades från Huskvarna behövdes ett särskilt engångsstöd av 4,5 miljoner kronor. Beloppet beräknades motsvara det kapitaliserade värdet av framtida fördyringar till följd av lokaliseringen av företaget och bedömdes vara en förutsättning för att företaget skulle kunna bli lönsamt utan ytterligare stöd i framtiden. I Nykroppa etablerade Statsföretag år 1971 tillsammans med ett annat företag en tillverkning av bl.a. ståldörrar. Syftet med denna etablering var att lätta upp det ansträngda arbetsmarknadsläge som uppstått i orten efter nedläggning av ett järnverk. Flyttningen av den ifrågavarande tillverkningen, som förut skett i Kungsbacka, medförde betydande kostnader. Statsföretag erhöll därför ett lån på 2,5 miljoner kronor som skulle löpa utan ränta och amorteringar till dess vinst kunde utdelas från företaget i Nykroppa. SVETAB har till uppgift att skapa nya arbetstillfällen, särskilt i regioner med sysselsättningssvårigheter, genom etablering av företag eller genom förvärv och utbyggnad av befintliga företag. För att SVETAB:s verksamhet skall kunna fortsätta i minst samma omfattning som hittills behöver medel tillskjutas från Statsföretag. Detta görs möjligt genom att staten beslutat minska kravet på utdelning från Statsföretag för verksamhetsåren 1973-1975 med sammanlagt högst 60 miljoner kronor. I SVETAB:s fall rör sig offertförfarandet således om ett generellt stöd till verksamheten och inte som i övriga fall om stöd till vissa bestämda projekt. Staten stöder industrins utbyggnad genom en rad åtgärder. Flera av dessa har inslag som kan uppfattas som besläktade med offertsystemet. Investeringar, främst inom stödområdet, har ofta vid sidan av det företagsekonomiska intresset ett regionalpolitiskt intresse, som medför att företag vid sådana investeringar kan få statligt stöd i form av lokaliseringsstöd, utbildningsstöd och — i vissa regioner — sysselsättningsstöd. Ansökan om sådana stöd är i viss mån att betrakta som en offert till staten för täckning av merkostnader som uppkommer på grund av investeringens lokalisering. Den statliga medverkan för att möjliggöra malmbrytning i Stekenjokk är ytterligare ett exempel på en sådan närbesläktad insats. Företaget hade inte kommit till stånd om endast företagsekonomiska synpunkter anlagts på objektet. På grund av det betydande samhälleliga intresset av denna malmbrytning, främst från sysselsättningssynpunkt, har Boliden AB erhållit statlig garanti för lån på 100 miljoner kronor och bidrag med 27 miljoner kronor under förutsättning att bolaget senast den 1 juli 1979 har Stekenjokkgruvan utbyggd för en produktionskapacitet av lägst 400 000 ton om året. Uddcomb bildades år 1969 som ett led i uppbyggandet av en svensk kärnkraftindustri. Företaget tillverkar i huvudsak tankar och andra tunga komponenter till kärnkraftverk. År 1972 lämnade staten finansiell medverkan till uppbyggnaden av Uddcomb genom att teckna garanti för Statsföretags upplåning av 60 miljoner kronor för ändamålet, varjämte staten lämnade ett bidrag av 6 miljoner kronor till Uddcomb. I detta fall gällde det alltså stöd till utvecklingen av en tekniskt avancerad bransch. Även denna insats hade drag av offertförfarande. De fall där offertförfarandet kommit till användning är inte särskilt många. Det är min mening att offertförfarandet, i de fall det har använts, har visat sig vara av värde. Jag finner det dock inte möjligt att nu slutgiltigt bedöma i vilken utsträckning detta förfarande bör komma till användning i fortsättningen för att genomföra från samhällelig synpunkt värdefulla projekt. Efter samråd med arbetsmarknadsministern anser jag det ännu vara för tidigt att från lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska synpunkter göra en utvärdering av de olika fall där offertförfarandet kommit till användning.

Herr talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Jag noterar allra först med tillfredsställelse att statsrådet framhåller att offertförfarandet enligt hans mening i de få fall det har använts har visat sig vara av värde. Däremot måste jag beklaga den passivitet som industriministern låter lysa igenom i interpellationssvaret när det gäller att i fortsättningen använda offertsystemet för att genomföra från samhällelig synpunkt önskvärda och värdefulla projekt.

Industriministern säger i interpellationssvaret att det ännu är för tidigt att från lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska synpunkter göra en utvärdering av de olika fall där offertförfarandet kommit till användning. Det är möjligt att fyra och ett halvt år är för kort tid för att man skall kunna göra en utvärdering. Trots detta hade jag hoppats att statsrådet hade haft en mer bestämd uppfattning om offertsystemets fortsatta användning i lokaliseringsoch sysselsättningspolitiskt syfte. Vad jag också saknar i interpellationssvaret är orsaken till att offertförfarandet kommit till användning så få gånger under de fyra och ett halvt år som det varit möjligt att tillämpa det. Ambitionen och förväntningarna var ju stora när Statsföretag AB bildades. Därför vill jag veta — jag ställer frågan till industriministern — varför offertsystemet använts så få gånger. Kan det månne bero på att staten/ägaren inte varit tillräckligt intresserad, eller kan det bero på att förvaltningsbolaget varit alltför passivt i den här frågan. Jag hoppas industriministern kan ge ett kompletterande svar på den punkten. Som jag ser det har offertsystemet vissa beröringspunkter med Stålverk 80. Jag är helt ense med statsrådet att det skall uppföras i Luleå i anslutning till NJA. Utöver det hoppas jag att statsrådet är ense med mig att NJA-industrin skall kunna ge spridningseffekter i form av sysselsättning till områden även utanför Luleå. För att få till stånd en ur samhällelig synpunkt angelägen NJA-filiallokalisering till inlandet och Tornedalen är just offertförfarandet enligt min mening det mest lämpliga. Man får därmed en sammanvägning av de samhällsekonomiska och företagsekonomiska kostnaderna, vilken sedan kan värderas gentemot betydelsen av att förhindra inlandets och Tornedalens avfolkning. I detta sammanhang vill jag också säga att offertsystemet bör utvecklas till att gälla även privata och kooperativa företag. Jag hoppas statsrådet delger sina synpunkter på det jag berört om NJA:s förutsättningar att med offertförfarande etablera sig utanför Luleå.

Herr talman! Offertsystemet är ju, som jag har framhållit i mitt interpellationssvar, en av de möjligheter som vi prövar för att åstadkomma lokalisering till de områden där vi har svårigheter att få till stånd etablering av företag. Offertsystemet i sig ger inga förutsättningar för lokalisering. Det är först när man har objekt, dvs. när man har företag att etablera, som man kan komma in i en diskussion om vilken metod som är den lämpligaste för att man skall kunna påverka en etablering. De privata företagen har hittills visat sig vara mest intresserade av det lokaliseringspolitiska stöd som vi har — lån, bidrag, utbildningsstöd och i det inre stödområdet en väsentligt längre gående stödverksamhet. Då det gäller den statliga aktiviteten är det, som herr Stridsman här framhåller genom hänvisning till Stålverk 80, två möjligheter som kan diskuteras framför allt. Den ena är att via SVETAB exempelvis använda sig av offertförfarandet, men också för SVETAB:s engagemang måste man ha lämpliga objekt. Herr Stridsman nämnde Stålverk 80, men han hade också kunnat nämna SVETAB:s engagemang i Movomec, bilhjulsföretaget som nu är under uppförande i Luleå. Herr Stridsman hade också kunnat nämna att SVETAB är engagerad i ett annat projekt, bromsbandsproduktionen, där man tillsammans med ett utländskt företag bygger upp en utvidgad verksamhet i Sollefteå. Jag har vid det tillfälle då jag redovisade utbyggnaden av NJA meddelat att SVETAB är inne i diskussioner om ytterligare etablering. Och vi har försökt påverka dem. Utan att behöva gå in i det enskilda fallet varje gång har vi med de tre gånger 20 miljonerna, dvs. 60 miljoner kronor under en treårsperiod, tagit ett utomordentligt långt steg i fråga om offertförfarandet. Vi ger alltså Statsföretag/SVETAB möjlighet att använda sig av 60 miljoner kronor i alldeles särskild ordning under en treårsperiod. Naturligtvis ställer vi då krav på SVETAB om etableringar, i första hand inom stödområdet, av — som vi har resonerat om — minst 300 sysselsättningsplatser per år. Herr Stridsman har alltså inte riktigt följt med denna diskussion och de aktiviteter som pågår. Vi kommer att fortsätta med att i samråd med SVETAB söka få fram möjliga objekt för etableringar med användning av offertförfarandet. I övrigt har vi de aktiviteter som via Statsföretag är inriktade på en fortsatt utbyggnad av den statliga verksamheten, där det visar sig vara ändamålsenligt och där det av sådana skäl som att tillvarata våra naturtillgångar och att få till stånd fler sysselsättningstillfällen är angeläget. Ett sådant projekt är Stålverk 80 som nu prövas av riksdagen. Man kan ju diskutera graden av aktivitet från vår sida, men Stålverk 80 — låt mig bara säga det — är såvitt jag vet det största investeringsprojekt som någonsin har presenterats i vårt land. Om det härutöver skulle vara möjligt att via NJA åstadkomma mera av etableringar — det kan gälla företag med viss anknytning till NJA t.ex. manufakturföretag — är vi även intresserade av detta. Det torde inte vara herr Stridsman obekant att arbetsmarknadsstyrelsen tillsammans med NJA på ett par orter uppe i Norrbotten har byggt upp skyddade verksamheter, som i och för sig är utomordentligt värdefulla men där vi inte tillämpar offertsystemet. Herr talman! Jag har med denna utvidgade redovisning av pågående aktiviteter velat säga, att vi använder offertsystemet så långt vi finner det möjligt där vi har lämpliga objekt, och vi kommer att göra det också framöver. Vi prövar också andra metoder, vilket framgår av min redovisning i interpellationssvaret. Därför anser vi det ännu vara för tidigt att göra en mera slutgiltig utvärdering av betydelsen av den fortsatta verksamheten och formerna för denna.
Herr talman! Jag tror inte att det råder några meningsskiljaktigheter mellan herr statsrådet och mig när det gäller SVETAB:s aktiviteter och engagemang. Jag tror att vi är helt ense i dessa frågor, och jag vill understryka betydelsen av vad SVETAB har gjort. Vad jag inte var riktigt glad åt i samband med engagemanget i Luleå med fälgfabriken som statsrådet nämnde om var, att man förbigick Fyrkantskommunernas samfällda önskemål vad gällde lokaliseringen. Jag beklagar att ett statligt företag går helt förbi den kommunala planeringen och förlägger detta företag till den mest överhettade delen av Fyrkanten, alltså till Luleå. Men nog om detta. Skall jag tolka statsrådets svar på det sättet att det som SVETAB gjort hittills, vilket är gott och väl, kommer att ersätta det beslut som riksdagen fattade om offertsystemet 1969? Statsrådet säger att man haft för få objekt med offertförfarande för att man skall kunna redovisa några erfarenheter. Då blir frågan: Var ligger orsaken till denna passivitet? Har Statsföretag inte visat något intresse för detta system? Eller är det kanske så att Statsföretag inte fått förfrågan . från departementet om möjligheterna till lokalisering till vissa områden, där en sådan skulle vara önskvärd ur sysselsättningsoch regionalpolitiska synpunkter?

Herr talman! Jag kan ha en viss förståelse för de nu upprepade frågeställningarna. Det väsentliga måste väl ändå vara att vi så långt möjligt försöker att etablera företag som ger sysselsättning. Vi får använda de medel och möjligheter som står till buds, och offertförfarande är ett av dem. Vi kan komma in i en sådan diskussion som fördes i fjol när det gällde företaget Eiser. Företaget var berett att medverka till etablering på två platser, i första omgången i Ådalen, men våra diskussioner ledde fram till att man också kunde etablera ett företag i Gällivare. Det sades dock från företaget att förutsättningen för att man skulle kunna vara beredd att medverka till detta risktagande och till ansvaret för produktionen var, att staten gick in som delägare. I ett sådant fall kan vi inte bara säga att vi skall tillämpa offertsystemet. Vi får i stället ta upp en reell diskussion, och på detta sätt kom vi fram till att staten skulle gå med som hälftendelägare i företaget, och därigenom kunde vi få till stånd dessa tre etableringar. Då det gällde Movomec var vi inom departementet utomordentligt intresserade av att få till stånd en annan förläggning än till Luleå. Vi var nämligen redan då informerade om planerna på Stålverk 80 och den ”påfrestning” på sysselsättningen som detta skulle komma att innebära. Men företagsekonomiska skäl kan man inte komma förbi i det här sammanhanget. De mycket bestämda krav som patentinnehavaren har ställt — det engelska företaget Dunlop, som också är hälftendelägare — kan man heller inte gå förbi. Då får man välja mellan att bygga upp en verksamhet i Luleå eller inte få någon alls. Vi valde självfallet att medverka till en fortsatt etablering. Jag tror att herr Stridsman måste göra alldeles klart för sig att det inte är riktigt så enkelt att man bara kan säga: ”All right, vi skall gå in här. Vi vill ha företag här och där.” Vi måste veta vad det är för företag, och vi bör om möjligt ha dem lönsamma och företagsekonomiskt väl grundade. En del av de kostnader som kan påverka lönsamhetsbedömningen och den företagsekonomiska beräkningen kan vi eliminera genom offertförfarandet, och det är vi beredda till i varje situation. Men ännu kan jag inte påminna mig att något privat företag har kommit och erbjudit en etablering med offertförfarandet som metodik. De övriga möjligheter som regionalpolitiken ger är ur företagens synpunkt fördelaktigare, och därför väljer de i första hand dem. Det finns ingen anledning att säga någonting om det. Man skall inte hålla fram ett system som är under prövning och säga att just det är vad man i alla lägen skall gå till. Man skall se till det resultat som man kan uppnå genom de olika metoder som används — och det gör vi. Låt oss gemensamt, herr Stridsman, så småningom titta på vilka resultat vi kommer fram till.
Herr talman!

Jag upprepar än en gång: Kan det bero på ett visst bristande intresse från statens-ägarens sida, eller kan möjligtvis felet ligga i att förvaltningsbolaget inte har visat tillräckligt intresse för att få till stånd fler möjligheter att pröva offertsystemet? Jag tror inte heller att det är så enkelt att tillämpa det här systemet i alla lägen och i fråga om alla företag som är aktuella. Men när industriministern säger att inga privata företag har kommit och erbjudit sig att etablera, om de får den här möjligheten, skulle jag vilja ställa en motfråga: Hur många har fått förfrågan om de vill utnyttja möjligheterna att tillämpa offertsystemet?

Herr talman! Helt kort vill jag säga till herr Stridsman att den erfarenhet som vi relativt snart fick var att offertförfarandet nödvändiggör en prövning av riksdagen i varje särskilt fall. En sådan kan göras, men den kan komma att ta lång tid. Det var från den utgångspunkten som vi vid överläggningar med Statsföretag och SVETAB kom fram till att vi under en treårsperiod skulle pröva ett nytt system, som innebar att man fick disponera 20 miljoner kronor — alltså tillsammans 60 miljoner kronor — för att med tillämpning av offertförfarandets metodik etablera företag. Om jag mäter med ledning av Vilhelminainvesteringen — som jag angav var det där 4,5 miljoner kronor i tillskott enligt offertsystemet — så skulle det ge 12 å 13 företag av samma storleksordning under den här treårsperioden. Den möjligheten finns alltså involverad. Jag skulle kunna tänka mig att vi under denna treårsperiod bör kunna få fram ett tiotal företag enligt offertmodellen. Det är bara det att det inte kommer till synes på samma sätt som då vi behandlar varje företag för sig Det är alltså en pågående aktivitet. Men den nödvändiggör en mycket långtgående aktivitet från SVETAB:s sida, inte minst för att fånga upp de objekt kring vilka man skall kunna bygga upp företagsverksamheterna. Dessa skall i huvudsak och i första hand koncentreras på etableringar inom stödområdet. Men nu ropar man från så många andra håll i landet på lokaliseringar och medverkan till sysselsättning. Vi får väl se i vilken omfattning som man där skulle kunna använda SVETAB och offertförfarandet. Det är alltså en påtaglig aktivitet på gång med alla de medel som vi förfogar över för att lösa sysselsättningsfrågorna, och det är ju det väsentliga.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag är beredd medverka till att underlätta för personer som är i behov av ögonproteser att erhålla individuellt avpassade sådana. Standardproteser utprovas på flertalet ögonkliniker för användning tiden närmast efter en operation. De ersätts vanligen senare med en individuellt tillpassad ögonprotes. Försörjningen med goda ögonproteser fordrar tillgång till specialister med stor skicklighet. Som regel svarar tillverkaren för utprovning och tillpassning. Svensk tillverkning förekommer endast vid ett par ögonkliniker. Det problem som tas upp i interpellationen har sin grund i att den utländska firma som huvudsakligen svarar för denna protesförsörjning endast har mottagning vid vissa större svenska ögonkliniker, vilket för patienterna kan medföra långa resor och väntetider. Socialstyrelsen har uppmärksammat dessa icke tillfredsställande förhållanden. Enligt vad jag inhämtat har socialstyrelsen därför satt i gång en utredning av frågan i kontakt med De blindas förening. Handikappinstitutet och andra sakkunniga på området för att underlätta försörjningen med ögonproteser.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpella tion. Statsrådet medger i sitt svar att förhållandena på detta område inte är tillfredsställande. Det är någonting som jag också har mig bekant, och det är anledningen till att jag har ställt min interpellation. Det är inte tillfredsställande att vi i huvudsak är beroende av en utländsk firma på det här området. När man på det hållet drar ned sin verksamhet och begränsar den till ett fåtal platser i landet, så blir det den följd som statsrådet i sitt svar anger, nämligen svårigheter för de enskilda människorna i form av långa resor, långa väntetider och därtill ökade kostnader. Det är givet att jag med tacksamhet noterar statsrådets besked om att socialstyrelsen i samarbete med organisationer och sakkunniga satt i gång en utredning av dessa frågor. Ännu mer tacksamma är givetvis de olyckliga människor som drabbats av det handikapp det här gäller, om man kan undanröja dessa svårigheter och få bättre förhållanden. Efter statsrådets besked om att denna utredning har kommit till stånd är det inte så mycket för mig att tillägga. Jag vill dock uttala den förhoppningen att den av socialstyrelsen igångsatta utredningen kan leda till att vi så snabbt som möjligt får en bättre ordning till stånd i det här avseendet.

Herr talman! Herr Pettersson i Kvänum har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att få till stånd bl.a. ett ökat antal allmänläkare och vad detta i så fall kommer att få för praktisk betydelse för sjukvårdshuvudmännens planering. Jag har i olika sammanhang gett uttryck för en sjukvårdspolitisk målsättning som tar sikte på att finna lämpliga former för ökad närhetsservice och kontinuitet inom hälsooch sjukvården i vårt land. Detta förutsätter en fortsatt utbyggnad av den decentraliserade öppna hälsooch sjukvården. Samma målsättning kommer till uttryck i det läkarfördelningsprogram för tiden 1973-1977, som i juni 1973 har fastställts av socialdepartementets sjukvårdsdelegation, där bl.a, sjukvårdshuvudmännen är representerade. Läkarfördelningsprogrammet kommer enligt min mening att bli av stor betydelse för den svenska hälsooch sjukvårdens utveckling. Målet är att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på läkare samt att tillgodose de av statsmakterna i samråd med sjukvårdshuvudmännen prioriterade områdena, bl.a. den öppna hälsooch sjukvården och långtidssjukvården. Läkarfördelningsprogrammet knyter således an till en sjukvårdspolitisk målsättning som ställer den decentraliserade närsjukvården i förgrunden. Programmet har utarbetats mot bakgrunden bl.a. av de svårigheter som förelegat att rekrytera läkare till den öppna hälsooch sjukvården ute i läkardistrikten. Jag vill i detta sammanhang erinra om de viktiga ändringar som från förra året genomförts i sjukvårdslagstiftningen och som skapat möjligheter till en bättre närhetsservice genom en förstärkning av allmänläkarvården och en decentralisering av den öppna specialistvården. När det gäller den öppna specialistvården finns genom läkartillgången redan nu goda förutsättningar för en utbyggnad. Socialstyrelsen har därför uppmanat sjukvårdshuvudmännen att pröva i vilken utsträckning av dem tidigare begärda nya tjänster för sluten vård kan ändras till att avse öppen vård bl.a. inom områdena pediatrik, internmedicin och gynekologi. Som helt riktigt framhålls i interpellationen är läget inte lika gynnsamt då det gäller den nuvarande tillgången på allmänläkare. Här behövs det särskilda åtgärder för att redan på kort sikt kunna förbättra situationen. I detta syfte har jag — efter samråd i socialdepartementets sjukvårdsdelegation — nyligen genomfört ändringar i de övergångsvis gällande behörighetsbestämmelserna för allmänläkarvård. Det har skett i enlighet med ett av socialstyrelsen framlagt förslag. Dessa ändringar i sjukvårdskungörelsen innebär att det öppnas möjligheter till en vidgad rekrytering av helt eller delvis specialistkompetenta läkare till allmänläkarvården. Jag har vidare vidtagit åtgärder för att dessa läkare skall beredas möjlighet till kompletterande utbildning av betydelse för deras allmänläkarverksamhet. Ett belopp på 750 000 kronor kommer att ställas till socialstyrelsens förfogande för detta ändamål i enlighet med förslag därom i årets socialhuvudtitel. På uppdrag av socialdepartementets sjukvårdsdelegation har vidare socialstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att föreslå ytterligare åtgärder för en ökad rekrytering till allmänläkarvården. I denna arbetsgrupp, som skall lämna en delrapport till sjukvårdsdelegationen i juni i år, ingår företrädare för Landstingsförbundét och Läkarförbundet. Syftet med de nu nämnda åtgärderna är således att redan på kort sikt få en förbättrad läkartillgång till allmänläkarvården. I det något längre perspektiv som läkarfördelningsprogrammet framför allt tar sikte på är det av grundläggande betydelse att kunna genomföra en vidareutbildning till allmänläkare i den omfattning som programmet förutsätter. De synpunkter på denna viktiga fråga som socialstyrelsen nyligen inhämtat från sjukvårdshuvudmännen visar att huvudmännen genomgående är beredda att ställa tjänstgöringsplatser till förfogande för allmänläkarutbildningen i en omfattning som i huvudsak överensstämmer med läkarfördelningsprogrammet. Jag finner det också tillfredsställande att man bland yngre läkare kan spåra klara tendenser till ett ökande intresse för allmänläkarvården som framtida verksamhetsfält. Jag kommer liksom hittills att noga följa utvecklingen på detta område, bl.a. i anslutning till det arbete med ett nytt läkarfördelningsprogram för perioden 1975—1980 som nu satts i gång genom socialdepartementets sjukvårdsdelegation.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Interpellationen är inte framställd därför att jag tvivlar på statsrådets eller berörda myndigheters ambitioner när det gäller att finna lämpliga former för att öka närservice och kontinuitet i hälsooch sjukvården. Nej, bakgrunden till min interpellation är den verklighet som vi nu lever i, nämligen att sjukvårdshuvudmännen bygger ut den öppna vården och långtidssjukvården. Det är de två sektorerna som sjukvårdshuvudmännen uppfattar som klara bristområden, dvs. det är där som människorna efterfrågar vård. När man då undersöker möjligheterna att rekrytera välutbildad och välmotiverad personal till dessa båda områden, så finner man att det inte finns något annat att gå efter än den prognos som socialstyrelsen har gjort. Och den visar att överskottet på specialistkompetenta läkare blir störst inom specialiteterna barnsjukdomar och invärtes medicin med subspecialiteterna kirurgi och gynekologi. Däremot kommer ett stort underskott på specialistkompetenta läkare att finnas inom verksamhetsområdena allmänläkarvård, långvård och rehabilitering.

Jag har undersökt litet hur det ser ut på allmänläkarsektorn.

Vi skall också finna att 1977 kommer vi enligt prognosen att ha en brist som är uppe i 438 allmänläkarspecialister. Detta är enligt min mening mycket stora tal, och statsrådet har ju också i interpellationssvaret i dag klart deklarerat att ett sådant underskott är bekymmersamt och att han är beredd att vidta speciella åtgärder. Jag instämmer i att underskottet är bekymmersamt och vill understryka nödvändigheten av att man vidtar speciella åtgärder. Under något mer än tio år kan vi räkna med att antalet läkare i stort sett kommer att fördubblas. Om prognoserna stämmer kommer det 1985 att finnas ungefär dubbelt så många läkare som vi hade 1972.

Jag vill också se saken från befattningshavarnas synpunkt. Jag har studerat vad Läkarförbundet redovisat i denna fråga. Det måste väl också vara litet besvärligt för företrädarna för Läkarförbundet att stillatigande åse utvecklingen på detta område. Vi har i dag välutbildade och mycket ambitiöst arbetande allmänläkare. Jag tycker att socialdepartementet litet lättvindigt har ändrat lagstiftningen för att ge allmänläkarkompetens åt läkare som inte alls haft sin utbildning inriktad mot allmänläkarvården. Jag förstår mycket väl hur man måste ha resonerat. Man måste ha sagt sig att man i en svår situation får lov att vidta extraordinära åtgärder. Men det faktum att man nu gör det möjligt att så lättvindigt ställa om sig från att vara t.ex. gynekolog till att bli allmänläkare tror jag inte på sikt kommer att befrämja rekryteringen till eller intresset för allmänläkarutbildning. Allmänläkaren möter en mycket stor ström av människor och har ett mycket stort behov av en bred utbildning, om han rätt skall kunna fylla sin uppgift. Jag har uppfattat statsrådets svar som mycket positivt. Jag har förstått att statsrådet är mycket väl medveten om dessa svårigheter. Statsrådet pekar på de 750 000 kronor som enligt statsverkspropositionen skall ställas till socialstyrelsens förfogande för denna omskolning eller vidareutbildning. Jag måste då, med den lilla erfarenhet som jag har, säga att 750 000 kronor är en alldeles för liten summa. Den står inte i någon rimlig proportion till den erfarenhet som vi inom de olika regionala områdena har av detta problem. Jag tror att statsrådet skall överväga att sätta in betydligt större resurser. Det tror jag helt enkelt blir nödvändigt om vi något så när skall kunna tillmötesgå det rimliga krav som medborgarna i vårt land ställer på att kunna komma i kontakt med en allmänläkare när de så önskar. Jag tror att det är både humanitärt och ekonomiskt riktigt — såväl för den enskilde som för samhället och för sjukvårdshuvudmännen — att nu allvarligt ta itu med detta problem. Jag tackar ännu en gång statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Pettersson i Kvänum har berört en del av de problem som är förknippade med läkarfördelningsprogrammet LP 77. Men det finns enligt min uppfattning andra och långt allvarligare problem i samband med LP 77, nämligen dem kring utspärrningen av de bortåt 1 300 specialistkompetenta underläkarna. Skälet till att jag tagit till orda är att fru Troedsson och jag under den allmänna motionstiden väckt en motion nr 217, i vilken v: påtalar dessa negativa sidor av läkarfördelningsprogrammet. Jag klargör bäst vår inställning genom att citera den sista delen av motionen. Där låter det, herr talman, på följande sätt: ”Vi anser det vara ett utomordentligt slöseri med medicinskt kunnande och specialiserad yrkesskicklighet att överföra eller omskola kirurger, ortopeder, gynekologer, barnläkare m.fl. till annan läkarverksamhet. För t.ex. allmän-läkarverksamhet saknar de i stort sett den speciella yrkesträning som numera anses erforderlig, samtidigt som deras tjänster vid lasaretten besättes med betydligt mindre erfarna läkare. I första hand patienterna men även sjukhushuvudmännen, sjuksköterskorna och annan vårdpersonal samt inte minst de drabbade läkarna och deras familjer blir lidande om LP 77 fullföljes. Klart negativt är det även för undervisning och forskning, eftersom kraven på de kvarvarande specialisterna kommer att öka så att de därigenom får mindre tid över för undervisning och forskning. Man kan också fråga sig om inte utspärrningen strider mot bestämmelserna för behörighet till offentlig tjänst, där den skall givas företräde som är främst i fråga om förtjänst och skicklighet. Vidare kan tilläggas att utspärrningen knappast är förenlig med de krav man bör kunna ställa på anställningstrygghet i offentlig tjänst. Det synes oss att en snabb översyn av LP 77 är absolut nödvändig.

Jag beklagar detta därför att utspärrningen av de specialistkompetenta underläkarna redan har påbörjats, och det hela blir allt värre ju längre dröjsmålet blir. Jag är övertygad om att socialministern är medveten om de farhågor som från många andra håll än från denna talarstol har uttalats i den här frågan.

Herr talman! Då det gäller herr Wachtmeisters i Staffanstorp inlägg vill jag kort och gott hänvisa honom till den debatt som jag förde här i kammaren i, vill jag minnas, december månad med riksdagsman Molin. Där hade vi tillfälle att mycket ingående diskutera den fråga som herr Wachtmeister i Staffanstorp här ta upp. Därför skall jag inte nämnvärt förlänga debatten på den punkten. Jag vill bara säga att de frågor som gäller situationen på undervisningssjukhusen i hög grad har uppmärksammats och att åtgärder har vidtagits på den punkten. Jag skall inte heller ge mig in på polemik, men det är intressant att notera att herr Pettersson i Kvänum med all rätt har talat om de praktiska bekymmer som sjukvårdshuvudmännen otvivelaktigt upplever ute på fältet i dag när det gäller att få allmänläkare till den öppna vården. Herr Wachtmeister i Staffanstorp är egentligen inne på en motsatt linje — att man skall vara utomordentligt försiktig när det gäller att försöka få läkarna utanför sjukhusen, dvs. ut i den öppna sjukvården, men jag skall inte ta upp den frågan; till den kanske vi kan återkomma. Herr talman! Jag begärde emellertid främst ordet för att understryka några ting i anslutning till herr Petterssons i Kvänum inlägg här i dag. Först skulle jag bara vilja säga att det belopp på 750 000 kronor som nu kommer att ställas till socialstyrelsens förfogande för dessa viktiga uppgifter närmast är till för att få i gång denna kursverksamhet. Detta är det väsentliga i sammanhanget. Till detta vill jag tillägga följande. Vi har för närvarande ett mycket stort antal specialister — det har herr Pettersson i Kvänum just pekat på — men ett mindre antal allmänläkare. Detta beror på att läkarutbildningen tidigare haft sådan inriktning. Nu håller emellertid vidareutbildningen av läkare på att ställas om till ett betydligt större antal allmänläkare. Det är detta som också har kommit till uttryck i läkarfördelningsprogrammet. Det är en både riktig och angelägen verksamhet som är på gång, och redan för att på kort sikt kunna förbättra situationen för allmänläkare har vidtagits och planerats åtgärder som jag utförligt har redogjort för i mitt interpellationssvar. Syftet med åtgärderna är således att redan på kort sikt få en förbättrad läkartillgång när det gäller allmänläkarvården. Detta är angelägen verksamhet som är på gång, och redan för att på kort sikt kunna programmet framför allt tar sikte på, är det av grundläggande betydelse att kunna genomföra en vidareutbildning till allmänläkare i den omfattning som programmet förutsätter. Jag har velat slå fast detta, eftersom jag inte tror att det mellan herr Pettersson i Kvänum och mig föreligger några skiljaktigheter på denna punkt när det gäller målsättningen. Låt mig sedan, herr talman, tillägga att det i dagens läge och med sikte på framtiden framstår såsom allt angelägnare att få till stånd en omfattande utbyggnad av den offentliga öppna sjukvården och därmed ökade möjligheter till närhet och kontinuitet inom den svenska hälsooch sjukvården.

Vi befinner oss alltså i ett läge med brist på allmänläkare, men de åtgärder som nu vidtas och de som planeras kommer — det är min livliga förhoppning — att förbättra den situation vi har för dagen.
Herr talman! Beklagligtvis tillhörde jag inte riksdagen i höstas när statsrådet diskuterade denna fråga med herr Molin — annars hade jag säkerligen med liv och lust gett mig in i den debatten också — men det bör väl inte hindra att jag i dag tar upp de problem som ligger mig varmt om hjärtat. Jag är medveten om att herr Pettersson i Kvänum och jag har belyst helt olika aspekter på problemet, men jag tror inte att man hjälper landsortslasaretten genom att ge dem läkare som inte är tillräckligt utbildade. Vi har inte väckt den här motionen för att ställa till förtret för socialministern, utan därför att vi hyser farhågor för läkarutbildningen, och dessa farhågor delas av många, många läkare. Som exempel kan jag framhålla att samtliga kirurgöverläkare på våra undervisningssjukhus, dvs. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping, Uppsala och Umeå, i en skrivelse till socialdepartementet har uttalat sina stora farhågor för hur den framtida kirurgutbildningen skall bli, om utspärrningen av underläkarna fullföljes. För att bli specialistkompetent fordras fyra och ett halvt års utbildning efter läkarexamen. Men för att förestå en kirurgklinik på ett landsortslasarett behövs ytterligare sex års utbildning, som då sker vid undervisningssjukhusen. Skall man nu väsentligt förkorta denna utbildning, gör man uppenbarligen en björntjänst åt de lasaretten. Det kan inte vara förenligt med god sjukvård att dessa lasarett inte förses med tillräckligt utbildade läkare. En annan fråga har aktualiserats i en artikel i Läkartidningen av överläkare Per Erik Wiklund vid anestesioch intensivvårdsavdelningen på Danderyds sjukhus. Han säger där att hans avdelning skall verkställa över 12 000 narkoser om året, och av de sex specialistkompetenta underläkare han i dag har kommer fem att utspärras. Han kommer inte att kunna sköta sin klinik, och han avslutar sin artikel med ett ljudligt rop på hjälp. Han uppmanar också Bror Rexed att komma ut till Danderyd och ta del av problemen. Detta är väsentliga problem för hela svenska folket. Jag beklagar att socialministern inte vill ta en diskussion i den här frågan. Socialministern måste vara medveten om dessa problem, och jag hoppas och tror därför att socialministern trots allt skall försöka åstadkomma en bättring. Om inte förr får vi diskutera frågan till hösten, när motionen skall behandlas.

Herr talman! Det skulle vara mycket att säga i detta sammanhang, men jag skall försöka göra mitt inlägg så kort som möjligt. Jag bedömer det vara en synnerligen angelägen fråga för den fortsatta utvecklingen av hälsooch sjukvården att man får en sådan avvägning av utbildningen att den i stort sett svarar mot det behov som föreligger. Sjukvårdens huvudmän känner verkligen av var bristområdena finns. Vi kanske har talat för mycket om den öppna vården, änskönt det är den mest angelägna och iögonfallande vården, med tanke på hur tjänsterna fördelas och vilken utbildning som är på gång. Inom långtidssjukvården kommer det också såvitt vi kan se att under hela 1970-talet vara stor brist på läkare. I många sjukvårdsområden fördubblas antalet vårdplatser. Vi skapar fina lokaler, vi försöker att miljömässigt ge de gamla och sjuka det så hyggligt som möjligt. Men när det gäller läkare som är specialister på långtidssjukvård och rehabilitering har man inte anledning att känna samma glädje och tillfredsställelse. Omhändertagandet är inte bra, där finns mycket övrigt att önska. För den mängd långtidssjuka som vi har inom hemsjukvården måste ambitionen för sjukvårdens huvudmän vara att så fort som möjligt ge dem läkartillsyn. Det är organisatoriskt möjligt i dag att ordna ronder bland de långtidssjuka som ligger i hemmen. Det skulle vara en stor insats medicinskt och humanitärt. Men det finns inte utbildade läkare för detta. Jag tror inte att socialministern är okunnig om dessa förhållanden, men jag vill understryka hur angeläget det är att se till dessa bristområden. Jag har förståelse för de synpunkter som tidigare framfördes och vill gärna försöka väga in dem alla.

Finns det här någon handlingslinje? Såvitt jag kan förstå gäller det att plocka fram alla fakta och söka få en så noggrann belysning av hela detta problem som det över huvud taget är möjligt. Först och främst är det angeläget att socialstyrelsen redogör för hur tjänstetilldelningsprogrammet skall disponeras, specialitet för specialitet. Värdefullt vore naturligtvis också att den här läkarenkäten upprepades redan i år. Jag tror att det är nödvändigt för att få ett underlag för en fortsatt bedömning av de överväganden som nu skall göras och som socialministern har aviserat. Men det är en grupp som saknas i den redovisade utredningen — en grupp på inte mindre än 1 500 personer. Det gäller gruppen legitimerade läkare under 45 år.